Herr talman! Hur går den ekvationen ihop? frågade fru Ryding. Fru Ryding sade ju själv att 19 miljoner kronor inte räcker, men hon har ingen reservation på något högre belopp än 17,5 miljoner kronor. Men om det är så att fru Gunvor Ryding i den kommande voteringen inte tänker rösta på förslaget om 17,5 miljoner kronor utan i stället gå på förslaget om 19 miljoner, så har hon ju svarat på hur ekvationen i röstögonblicket går ihop för hennes del, och jag hoppas naturligtvis att fru Ryding kommer att rösta på ett positivt sätt. Sedan sade herr Zachrisson att vi här höftar till 19 miljoner kronor, men det är ingen höftning. Vi har utgått från beräkningar som gjorts i skolöverstyrelsen och i Riksidrottsförbundet. Vilka beräkningar har herr Zachrisson till grund för förslaget om 17,5 miljoner kronor? Jag har inte sett en enda beräkning som ger just det beloppet, utan det är den höftning man har gjort i kanslihuset. Statsrådet fru Odhnoff kanske kan redogöra exakt för hur man fått fram den siffran? Slutligen vill jag än en gång fråga statsrådet fru Odhnoff, som ju har ansvaret för dessa frågor, om hon vill stå upp här och garantera ungdomsorganisationerna att de kommer att få dessa tio kronor per sammankomst fullt ut. Det är nämligen något som jag tror att alla som sysslar med dessa ting mycket gärna vill ha klart besked om. De skulle också uppfatta det som mycket besynnerligt om socialdemokraterna i utskottet hävdar att detta skall bli fallet, att man skall kunna justera, men att det ansvariga statsrådet som lyssnar på debatten i kammaren inte svarar på denna för ungdomsorganisationerna så väsentliga fråga.
Herr talman! Bara några ord till fru Ryding. Hon säger att det som står i utskottets betänkande om justering inte har någon täckning. Jo, det är just vad det har! Skolöverstyrelsen har i uppdrag att följa denna fråga. Där skall man också se var det hela slutar. Det har också sagts att SÖ skall framlägga förslag, om det på några punkter behöver göras förändringar i den ordning som gäller. Därefter skall Kungl. Maj:t fatta beslut om vilka åtgärder som bör vidtagas. Det tycker jag är en ganska rejäl grund att stå på.
Herr talman! Jag vill bara helt kort bemöta några påståenden som här gjorts av herr Norrby i Gunnarskog och herr Olsson i Kil. Utskottet hemställde förra året om en skyndsam översyn av gällande system för bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet, och vi kan redan nu konstatera att denna hemställan har blivit tillgodosedd i mycket stor utsträckning. Med anledning av riksdagens beslut förra året uppdrogs nämligen åt skolöverstyrelsen att i samråd med statens ungdomsråd och i kontakt med ungdomsorganisationerna noga bevaka erfarenheterna av det nya bidragssystemet och också verka för en smidig tillämpning av bidragsreglerna. Skolöverstyrelsen har senare upplyst kulturutskottet om att överstyrelsen avser att i samråd med statens ungdomsråd och i kontakt med ungdomsorganisationerna utvärdera erfarenheterna av det nya bidragssystemet. Enligt vad jag har erfarit kommer skolöverstyrelsen bl.a. att kalla till en konferens under tiden 29 maj-2 juni med företrädare för alla bidragsberättigade organisationer för att med dem diskutera de hittillsvarande erfarenheterna och tillämpningen av bidragssystemet. Jag utgår ifrån att de rättvisesynpunkter som fru Ryding har tagit upp då också kommer att ventileras. Jag utgår vidare från att skolöverstyrelsens utvärdering görs med förtur, men det ligger i sakens natur att någon egentlig analys av bidragssystemets effekter knappast kan påbörjas förrän det finns erfarenheter av ett helt budgetårs bidragsgivning. Vi känner ju ännu inte till — som här har påpekats — var de slutliga anspråken för detta budgetår kommer att hamna. Vi känner inte heller till i vad mån eventuella försämringar kan tänkas ske i förhållande till vad organisationerna har fått tidigare. Men jag vill erinra om svårigheterna att i detalj klarlägga omfattningen av varje organisations fritidsgruppsbidrag under budgetåret 1970/71. Detta hänger samman med den komplicerade redovisning som då tillämpades inom studieförbund och kommuner.

Jag utgår ifrån att skolöverstyrelsen när den har kunnat överblicka slutresultatet av dessa anslagskrav också kommer att föra sina synpunkter vidare till regeringen.
Herr talman! Jag tycker att det är på sin plats att här konstatera att det uteblivna svaret från statsrådet fru Odhnoff när det gäller att ge besked om möjligheterna till en anslagshöjning kanske i någon mån förklarar varför vi reservanter vill att riksdagen här beslutar om ett högre anslag. Men jag vill ge statsrådet ett ärligt tack för att hon här har utlovat en konferens i ämnet. Jag förmodar att organisationerna på denna konferens får möjlighet att påverka statsrådet så att det problem det här gäller kan lösas i en för organisationerna gynnsam riktning.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att vi inte har fått något svar på frågan vilka andra beräkningar än skolöverstyrelsens som har använts inom departementet och på vilka grunder man har underkänt dessa beräkningar. Vi har inte fått något besked om målsättningen i framtiden skall hållas. Vi har inte fått något besked i frågan om det skall bli en justering i bidragsgivningen i år, inte heller om det skall bli en justering nästa år. Statsrådet Odhnoff har lovat en konferens, och det kan vara bra, men jag tycker för min del att detta svar är ganska magert. Så länge det ansvariga statsrådet inte vet mer tycker jag att man, om man vill satsa på ungdomsorganisationernas lokala verksamhet och ge dem ett ökat stöd, bör rösta för reservationen A 1, i vilken begärs en höjning av anslaget till 19 miljoner kronor.
Herr talman! Både fru Odhnoff och herr Zachrisson hade den största tilltro till skolöverstyrelsen som skulle följa denna frågan med uppmärksamhet, och när skolöverstyrelsen hade följt frågan skulle allt bli frid och fröjd. Skolöverstyrelsen har redan nu ägnat uppmärksamhet åt frågan, och kulturutskottet har fått en skrivelse från skolöverstyrelsen som har Nr 56 redovisats i utskottets betänkande nr 8. I skrivelsen konstateras att Onsdagen den idrottsrörelsen vid slutrekvisitionen får ett betydligt lägre belopp än 10 12 april 1972 kronor per sammankomst medan övriga ungdomsorganisationer får 10 — — — — kronor. I skrivelsen konstateras också att Kungl. Maj:t den 7 september Bidrag till ungdoms 1971 anmodat skolöverstyrelsen att, om så visar sig erforderligt, till organisationernas Kungl. Maj:t inkomma med nya förslag till justering i bidragsgivningen. lokala verksamhet Det är bra att denna fråga skall följas ytterligare med uppmärksamhet, men jag tycker att under den tid som går — ingen kan väl garantera att det blir en justering i bidragsgivningen redan nästa år, även om alla hoppas det — bör inte den stora delen av de lokala ungdomsorganisationer som sorterar under Riksidrottsförbundet, behöva bli orättvist behandlade. Jag vill därför att utskottet i sin skrivning skall lägga till den mening som jar har föreslagit i reservationen 2, ty därigenom blir det större möjlighet att få en rättvis fördelning redan i år, även om det skulle kosta pengar — jag har redan erkänt och jag vet att det kommer att göra det.
Herr talman! Ett uteblivet svar beror självfallet på att vi inte ännu har den överblick över frågorna som måste finnas innan vi kan bedöma den totala omfattningen av det innevarande årets aktiviteter. Jag har redovisat de uppenbara skälen till detta. Vi måste ha ett budgetårs översikt, innan närmare besked kan lämnas. Jag har också talat om att denna fråga kommer att — så som jag ser det — beredas med förtur inom skolöverstyrelsen. I denna beredning deltar självfallet statens ungdomsråd och de berörda ungdomsorganisationerna. Låt oss alltså först skaffa denna överblick innan vi tar upp den fråga om justering i bidragsgivningen som kan bli aktuell.

Herr talman! Jag delar fullt ut statsrådet Odhnoffs uppfattning om att man inom departementet saknar en tillräcklig överblick, när det gäller dessa frågor.

Herr talman! Det har i denna debatt talats mycket om pengarna till ungdomsorganisationerna, och jag skall därför inte så mycket uppehålla mig vid denna fråga. Jag vill bara konstatera att det väl inte behöver vara så svårt att göra en beräkning av dessa pengar och finna att de är otillräckliga. Man behöver kanske inte alltid lita till kanslihusets beräkningar. Enligt den beräkning som Riksidrottsförbundet har gjort när det gäller medlen till idrotten har redan under första halvåret — och det gäller hösten — förbrukats 8 279 000 kronor. Anslaget är på 13 miljoner kronor. Vårens verksamhet brukar ju erfarenhetsmässigt sett vara intensivare än höstens, så att beräkna att pengarna inte räcker bör inte vara så svårt. Men, herr talman, jag tänkte uppehålla mig något vid ungdomsorganisationernas betydelse i detta sammanhang. Vi hade redan förra året en 54 mycket lång debatt här i kammaren i denna för ungdomsorganisationerna så viktiga fråga, nämligen det statliga stödet till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet. Vi konstaterade redan i förra årets debatt, att det är felaktigt att kalla ett anslag för aktivitetsstöd, när ökad aktivitet ger mindre pengar till ungdomsorganisationerna. Att ungdomsorganisationerna utför ett mycket värdefullt arbete för att ta hand om vår ungdom och ge den en meningsfylld fritidsverksamhet, är vi väl alla överens om. Inom idrottsrörelsen — det är den jag bäst känner till, eftersom jag själv under många år har varit verksam inom densamma — finns flera tusen ungdomsledare, som i de flesta fall offrar kanske det mesta av sin fritid för att av ideella skäl ta hand om och hjälpa vår ungdom. Som jag ser det är detta det billigaste sättet för samhället att sköta ungdomsverksamheten. Det skulle säkerligen bli helt andra kostnader, om samhället fick ta hand om och bedriva denna verksamhet, eftersom samhället då fick anställa och avlöna personal. Stimulera därför dessa frivilliga krafter att fortsätta sitt arbete. När regeringen nu föreslår ökade resurser för bekämpandet av narkotika och för upplysning bland ungdomen om mellanölets verkningar och därmed erkänner att insatser behövs för att rädda vår ungdom från att komma på felaktiga vägar, är det mycket välbefogat. Jag tror att det är för sent när olyckan har skett. Vi vet vad den institutionella eftervården kostar. Det är bättre att satsa på förebyggande verksamhet. I vilken organisation denna verksamhet än förekommer, är arbetet lika värdefullt. Om den förekommer inom idrottsrörelsen, inom en nykterhetsorganisation, inom en religiös organisation eller inom scoutrörelsen är verksamheten lika värdefull. Alla organisationer skall självklart bedömas lika, och därmed också ha samma anslag. Jag har till årets riksdag undertecknat två motioner, dels en motion om en höjning av anslaget till 19 miljoner kronor — anslaget utgår nu i form av ett reservationsanslag, men vi föreslår ett förslagsanslag — dels en motion om differentierade grupper. Detta debatterade vi förra året. Inom idrottsrörelsen innebär det ett handikapp att låsa fast bidraget vid endast fem deltagare. Inom lagidrotterna måste man träna i större grupper. Så är fallet för simning och laggymnastik. Andra exempel finns att ge. Utskottet har skrivit mycket välvilligt om dessa motioner, vilket dock inte ger organisationerna mera pengar.

Då får man väl hoppas att förhållandena skall bli bättre genom det som utskottet nu har anfört. Jag vill med det anförda, herr talman, ansluta mig till reservationen A 1 av herr Mattsson i Lane-Herrestad m.fl.

Herr talman! Förra året hade vi här i kammaren — och också utanför kammaren — en livlig debatt om det nya bidraget till ungdomsorganisa tionernas lokala verksamhet. Syftet, att stödet skulle vara aktivitetsfrämjande, anslöt sig alla partier till, och debatten rörde sig om hur utformningen av bestämmelserna skulle vara för att gagna detta syfte. Folkpartiet, centern och moderata samlingspartiet reserverade sig förra året till förmån för att anslaget skulle vara ett förslagsanslag, vilket med den konstruktion bidraget hade fått var det enda logiska. Socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna sade nej till detta. Av ekonomiska skäl fick logiken ställas åt sidan, dvs. man vågade inte släppa lös aktiviteten, eftersom den kunde få alltför stor omfattning. Utskottsskrivningen bar spår av svåra våndor: man sade sig vara medveten om risken för att bidraget i realiteten med reservationsanslag skulle kunna få motsatt effekt. I år har på nytt frågan om förslagsanslag förts fram, och fortfarande är detta med den nuvarande konstruktionen det enda logiska. Men erfarenheterna har redan visat att konstruktionen över huvud taget är ogenomtänkt. Utskottet hade mycket arbete med propositionen förra året och även i år har många och långa timmar lagts ned på den punkten. Utskottet har nu i full enighet kommit fram till att det viktigaste nu måste vara att få en snabb översyn — jag citerar ur utskottets skrivning — ”med sikte på en sådan justering att överensstämmelse uppnås mellan målsättningen och det praktiska utfallet”. Jag tror man lugnt kan påstå att det är sällsynt att ett utskott uttrycker sig så kraftigt som här sker, och jag vill säga till statsrådet Odhnoff att det inte är samma önskemål som det utskottet uttryckte förra året. Förra årets ställningstagande från moderata samlingspartiets sida byggde på ett antagande — som dess värre ju har visat sig vara felaktigt, herr Zachrisson; där har vi förklaringen — nämligen att propositionen då var någorlunda genomtänkt. Majoritetsskrivningen förra året gav också stöd åt det antagandet, då man skrev att så snart underlag förelåg för en bedömning av medelsbehovet under det första året i det nya bidragssystemet borde man gå över till förslagsanslag. Statsrådet Odhnoff reagerade i förra årets debatt starkt mot det löftet. Vårt ställningstagande i år innebär att vi har sällat oss till nej-sägarna till förslagsanslag — liksom herr Norrby i Gunnarskog, herr Olsson i Kil och fru Ryding — dels givetvis med hänsyn till den ekonomiska situationen men dels och framför allt därför att erfarenheterna av det nya systemet redan övertygande visat att man måste planera och organisera bidragsgivningen på ett mer genomtänkt sätt. Att man nu inte försöker få igenom förslagsanslag, vilket fortfarande — jag upprepar det — är den nuvarande konstruktionens logiska slutsats, drabbar tyvärr, och det är mycket beklagligt, vissa organisationer. Men den berättigade kritiken från deras sida bör riktas mot dem det vederbör; i propositionen utställdes löften som inte kunde uppfyllas. Utskottet uttalade sig förra året för att man skulle tillgripa justeringar för att i efterhand reparera uppkomna orättvisor. De möjligheterna, bl.a. talades det då om tilläggsanslag, bör fortfarande tillgripas för att med den konstruktion vi har i möjligaste mån hålla organisationerna skadeslösa. Jag tycker att det bör vara en hederssak att göra stora ansträngningar härvidlag. Detta vill jag särskilt understryka för statsrådet Odhnoff. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I motionen 488 framförs ett yrkande som är alltför sällsynt i riksdagens arbete, nämligen om avveckling av en myndighet. Det gäller statens ungdomsråd. I och för sig har det behandlats snävt i årets budget, då rådet egentligen begärt en 50-procentig anslagshöjning från 1,2 miljoner kronor till 1,8 miljoner kronor, trots en reservation på drygt 1,2 miljoner kronor. Statsverkspropositionen har bara föreslagit ett anslag på 900 000 kronor. Den summan tycker emellertid motionärerna kan användas bättre och föreslår därför att den befintliga reservationen kan användas till att avveckla ungdomsrådet. Ungdomsrådets historia är intressant. Den kan framföras som ett typexempel på hur den offentliga sektorn tillväxer. Rådet tillsattes år 1959 och kallades då kontaktoch samordningsorgan mellan ungdomsorganisationerna.

Det är också en typisk utveckling. Man blir alltmer myndighet över dem vilkas intressen man från början skulle företräda. Enligt styrelseordföranden skall rådet också förse organisationerna med uppslag och idéer för arbetet, samla in och föra vidare de synpunkter som kommer fram från dem och öka respekten och förtroendet för det organiserade ungdomsarbetet, osagt hos vem. Efter omorganisationerna utses nu styrelsen helt av Kungl. Maj:t. Ungdomsorganisationerna har alltså inte valt styrelsen. Det är möjligt att ungdomsrådet utför ett ambitiöst arbete, det vill jag inte betvivla, men dess förslag till departementet röner inte större förståelse — ett bra exempel är just bidragsgivningen till organisationernas lokala verksamhet som vi just har behandlat. Det är svårt att se att ungdomsrådet fyller någon vettig funktion — motionärerna använder uttrycket ”byråkratisk mellaninstans”, vilket förefaller att vara en bra beskrivning. De samordningsuppgifter och den clearing av idéer och synpunkter som ungdomsrådet ägnar sig åt skulle bättre skötas av ett demokratiskt valt samarbetsorgan mellan ungdomsorganisationerna. Mera myndighetsbetonade uppgifter bör kunna handhas av departementet och skolöverstyrelsen. Beträffande utredningsverksamheten har jag den principiella uppfattningen att den skall skötas av parlamentariskt sammansatta utredningar. Med dessa motiveringar yrkar jag bifall till reservationerna B 1 och 2. I detta anförande instämde herr Nilsson i Agnäs .
Herr talman! Vid behandlingen av frågan om statens ungdomsråd har vi i utskottet ansett att det kan vara välbefogat att göra en utredning för att få till stånd en samordning av arbetsuppgifterna. Man har därmed tillmötesgått också ungdomarnas önskan. De som är med i statens ungdomsråd är för all del utsedda av regeringen och alltså inte direktvalda av organisationer, men de är medlemmar i olika ungdomsorganisationer och de har ju alla möjligheter att hålla kontakt var och en med sin organisation. På det sättet kan de ge utredningsarbetet både större tyngd och större bredd så att man därigenom kan få fram synpunkter från de olika ungdomsorganisationerna. Det måste väl ändå vara värdefullt att man på det sättet har möjligheter att få kontakt med det unga Sveriges organisationer. Nu säger man här att ungdomsrådet har blivit ett statligt utredningsorgan. Ja, även staten måste ju utreda. Det går i allmänhet inte att fatta beslut utan att man har gjort utredning. Sådana metoder brukar vi inte tillämpa. Att man lyssnar till vad ungdomen har att säga i olika frågor kan jag inte fatta skulle vara att beteckna som något olämpligt. Fru Mogård betvivlar inte att man också i statens ungdomsråd gör ett ambitiöst arbete, och när inte heller reservanten betvivlar det utan tror att man gör ett ambitiöst arbete, tycks vi vara ganska bra överens i stora delar.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
Herr talman! Det är väl i och för sig riktigt att här föreligger kontakt med det unga Sveriges organisationer och att man i en eller annan form lyssnar på det unga Sverige, men faktiskt, herr Mattsson, är det inte oväsentligt i vilka former detta sker. Det är inte oväsentligt om det är överheten som utser de personer som man skall lyssna till eller om det är organisationerna själva som utser sina representanter. Detta är en principiell fråga, och jag hade inte väntat mig att utskottets ordförande skulle instämma i mina synpunkter. Jag är dock litet förvånad över det sätt på vilket han har vinklat sin polemik mot mig.

Herr talman! Jag skall försöka uttrycka mig kortfattat om den här viktiga kulturfrågan. Det statliga bidraget till folkbiblioteksverksamheten m.m. uppgår för innevarande budgetår till totalt 6 821 000 kronor. Av det beloppet går knappt 4 miljoner till utvecklingsverksamhet m.m. vid folkbiblioteken. Det är vid den delposten som jag tänker uppehålla mig. Den etablerades i budgeten 1965/66, och den har hela tiden varit av ungefär samma blygsamma storlek. I årets statsverksproposition föreslås att beloppet minskas med en kvarts miljon kronor. Det här bidraget har under de gångna åren utgått på två olika sätt, dels i form av ett utvecklingsbidrag som i princip har löpt i fem år, dels i form av engångsbidrag, punktbidrag, till vissa kommuner eller kommunblock för t.ex. anskaffande av bokbuss, musikanläggning eller liknande. Nya femåriga utvecklingsbidrag beviljas inte längre. Några av de här bidragen utbetalas för sista gången i år, och vissa belopp som tidigare varit bundna blir därför så att säga friställda under kommande budgetår. Departementschefen räknar med att ca 1 miljon kronor kommer att bli disponibla för punktbidrag under kommande budgetår. I motionen 1075 till årets riksdag, av fröken Eliasson och mig, diskuteras tämligen utförligt folkbibliotekens situation och den statliga bidragsverksamheten hittills. Där påpekas bl.a. att inte 1 miljon utan blott 860 000 kronor kommer att stå till förfogande nästa budgetår till punktinsatser på grund av att de femåriga bidragen upphör. I motionen konstaterar vi att ökat statligt stöd är av nöden. Jag skall inte här räkna upp argument och synpunkter. I motionen yrkas att anslaget räknas upp med 1 miljon kronor i jämförelse med statsverkspropositionen. Enligt min mening är det yrkandet minst sagt väl underbyggt, men jag har anslutit mig till den minoritet inom kulturutskottet som i reservationen C yrkar på en höjning av det föreslagna anslaget med en halv miljon kronor. Folkbiblioteksverksamheten har länge betraktats som i första hand en primärkommunal angelägenhet. De statliga insatserna har regelmässigt varit nästan försvinnande små i jämförelse med de kommunala. Inte desto mindre har den lilla statliga skärven spelat en stor roll, nämligen för de kommuner som på grund av befolk ningsunderlag och geografisk struktur haft svårigheter att hålla en hygglig biblioteksservice. Vi befinner oss som bekant mitt i en kommunal omvandlingsprocess, som bl.a. skall leda till större jämlikhet vad avser kommunernas ekonomiska förutsättningar. Men fortfarande är förutsättningarna, som vi alla vet, högst olikartade, och det är märkbart inte minst inom bibliotekssektorn. De här olika förutsättningarna kommer att finnas kvar långt efter det att den nya kommunreformen definitivt är genomförd om ett par år. Den skillnad vi haft mellan tätortskommuner och glesbygdskommuner kommer visserligen formellt att försvinna eller i vart fall att i hög grad reduceras, men i realiteten kommer den att stå kvar som motsättningar inom de nya kommunerna — motsättningar mellan centralorter och avlägsna utkantsområden. Vissa kommuner har svårigheter att åstadkomma en någorlunda jämn biblioteksservice inom sina revir, och det är här de statliga bidragen kan spela en stor och betydelsefull roll. De statliga femåriga utvecklingsbidragen, som nu kommer att försvinna, har spelat stor roll för att stimulera utvecklingen inom folkbiblioteksområdet. Det hade varit förträffligt om den här bidragsformen hade kunnat permanentas. Reservanterna accepterar dock i stort sett det resonemang som förs av departementschefen om att statliga bidrag fortsättningsvis i princip skall utgå blott för punktinsatser. Men vi kan inte anse att beloppet som föreslås är tillräckligt. Man kan givetvis diskutera i det oändliga vilka områden inom den kulturpolitiska sektorn som bör prioriteras i det nuvarande trängda ekonomiska läget. Enligt vår uppfattning intar Nr 56 biblioteksverksamheten något av en nyckelposition, och det är av det Onsdagen den skälet vi yrkar att det föreslagna anslaget ökas med en halv miljon 12 april 1972 kronor. SR Herr talman! Låt mig avslutningsvis helt kortfattat ta några exempel = Bidrag till folkpå områden där ökad biblioteksservice är av nöden och där statliga bibliotek punktbidrag kan spela en stor roll. En förutsättning för att biblioteken på rätt sätt skall kunna betjäna glesbygdsområden och ytterkantsområden är ofta — nästan regelmässigt — att man har bokbuss. För många kommuner, särskilt just de som behöver bokbussar, är inköpen betungande. Det är en affär på så där 100 000 kronor, och det är någonting som man ofta får ställa på framtiden om inte statliga bidrag kan utgå. Vissa kommuner har betydande svårigheter att ge invandrare en acceptabel biblioteksservice. År 1971 kunde skolöverstyrelsen anvisa blott 48 000 kronor i statsbidrag för inköp av böcker på finska, grekiska och serbokroatiska. Självfallet är det i hög grad en statlig angelägenhet att göra en insats på detta område. Vuxenundervisningen ställer växande krav på folkbiblioteken vad gäller kurslitteratur och liknande, och vuxenundervisningen är främst en statlig och inte primärkommunal angelägenhet.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

Herr talman! Som herr Sundman redan framhållit är folkbiblioteken i allt väsentligt en primärkommunal angelägenhet, och de statliga bidrag som det här blir fråga om har en helt marginell betydelse. Jag tror inte att det finns skäl att här sätta i gång något som alltför lätt kan bli en skendebatt. Det tycks numera råda rätt stor enighet om att utvecklingsbidragen skall avvecklas. Det är en stödform som har sina nackdelar. Vi befinner oss i en övergångssituation där vissa medel kan frigöras, bl.a. för en del punktinsatser, och problematiken i denna lilla debatt är att herr Sundman har yrkat på ytterligare någon miljon för detta ändamål. I utskottet har hans vänner prutat till hälften, och man får vara tacksam för det, men därmed reduceras frågans betydelse ytterligare. Det kan helt allmänt sägas att om man är enig om att det gäller en primärkommunal angelägenhet, är det också rätt tveksamt hur ökningar av det statliga bidraget slår. Biblioteksväsendets utbyggnad inom de olika kommunerna beror ju inte bara på kommunernas faktiska resurser utan också på kommunalmännens vilja att göra effektiva insatser. Risken med hårdare statliga satsningar på denna sektor kan ju eventuellt vara att kommunalmännen på sina håll tar det till intäkt för att ytterligare snåla med biblioteksanslagen. I så fall är det inte mycket bevänt med nyttan av den föreslagna anslagshöjningen.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
Herr talman! Det är i och för sig riktigt att de statliga bidragen i detta sammanhang har en marginell betydelse — om man jämför de sammanlagda kommunala insatserna och de mycket blygsamma statliga. Jag kanske kan erinra om att Sverige i den nordiska brödrakretsen valt sin egen väg. I Norge, Finland och Danmark är de statliga insatserna av en helt annan storleksordning. Jag menar inte att folkbiblioteksverksamheten bör vara en statlig angelägenhet. Den bör kvarligga som en primärkommunal angelägenhet, men det är utan tvekan av stor jämlikhetspolitisk betydelse att vi kan få en likartad biblioteksservice inom de olika kommunerna i landet. Det är en stor skillnad mellan relativt tättbefolkade kommuner i södra och mellersta Sverige och glesbygdskommuner t.ex. i Norrland. Visserligen är detta belopp — någon miljon kronor — marginellt, men det har utomordentligt stor betydelse för de kommuner som verkligen kan bli föremål för en punktinsats. 100 000 kronor är en struntsumma totalt sett men kan ha avgörande betydelse för biblioteksservicen i en kommun som för närvarande inte har råd att köpa en bokbuss för det beloppet. Om det även fortsättningsvis utgår några miljoner kronor per år i statliga medel för att utjämna olikheterna i kommunernas situation tror jag inte att kommunalmännen därigenom skulle stimuleras att bli snåla i fråga om bibliotekssektorn. Det är, som sagt, ett litet belopp, en liten höjning — men ett litet belopp och en liten höjning med stora verkningar.
Herr talman! Möjligheterna till en likartad och rättvis utveckling av biblioteksväsendet i olika kommuner, olika bebyggelsetyper, beror ändå ytterst på den allmänna politik som samhället bedriver för att utjämna villkoren mellan landets olika delar. Jag tror att man i första hand får rikta uppmärksamheten på denna större problematik. Det är alltjämt svårt att se att det lilla överbud som herr Sundman har presenterat skulle erbjuda något större intresse i detta sammanhang. Ansvaret för rättvisa villkor faller också, som redan sagts, i hög grad på kommunalmännen på olika orter.

Herr talman! Under ett riksdagsår kommer frågorna om narkotikamissbruket upp vid flera olika tillfällen. Förutom att det sker i samband med enkla frågor och interpellationer tar justitieutskottet upp frågorna ur sin synvinkel vid ett tillfälle. Vid ett annat tillfälle kommer socialutskottet och debatterar bl.a. vårdande och rehabiliterande samhällsinsatser. Vid ett tredje tillfälle behandlar kulturutskottet de delar som hör till de förebyggande åtgärderna, då främst upplysningsfrågorna. Detta är kanske en alltför splittrad uppläggning av ett splittrat samhällsproblem. Jag skulle önska, herr talman, att riksdagen, så fort omständigheterna det medger, får en större samordning av de här frågorna, bl.a. ur debattsynpunkt. Om de tre nämnda utskotten vid ett samlat tillfälle kunde ta upp och vinkla narkotikafrågorna på en rad olika sätt, då kunde vi kanske få ett tidsutrymme för en tung och mera konstruktiv debatt, en så allsidigt belysande debatt som möjligt. Med en sådan samlad debatt i stället för alla dessa mindre debatter var för sig tror jag att vi kunde få en bättre totalbild av problemkomplexen, ur vilken mera konkreta och konstruktiva förslag och lösningar lättare skulle kunna ges. Alla vet att Jeppe super, men ingen frågar varför Jeppe super — denna klassiska replik är lika användbar i narkotikasammanhang. Samhället har narkotikaproblem, men vem frågar varför vi har det? Vi har så lätt för att prata om problem, vi kan, beklagande och nedvärderande, ta fram den ena beklämmande skräckskildringen efter den andra från välfärdssamhällets bakgårdar, även om de ibland är placerade på framsidan. Men narkotikaproblemet är av den karaktären att det inte går att prata bort det. Narkotikaproblematiken är komplicerad och i högsta grad sammansatt, och den måste lösas i samband med djupgående samhällsförändringar — t.ex. förändringar i attityder och beteenden och framför allt, tror jag, förändringar i miljön. Vi har möjligheter att möta dessa problem genom en mera levande och miljövänlig samhällsplanering, genom meningfyllda fritidssysselsättningar, genom ett breddat kulturutbud, så att människorna i sina boendeområden kan känna större gemenskap och uppleva en mer levande samvaro. Även om samhället ingalunda är passivt har narkotikamissbruket nått en sådan omfattning att kampen mot narkotikamissbruket verkligen behöver intensifieras. Man tycker, med problemens nuvarande omfattning, att det inte skulle vara svårt att få en enig samling på olika plan — centralt, regionalt och kommunalt. Framför allt får medvetandet om svårighetsgraden i problemkomplexet inte förlama vår handlingsförmåga. När vi nu skall anslå medel och bidrag till Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning och till nykterhetsorganisationerna, har vi reservanter yrkanden som innebär att den förstnämnda organisationen får 100000 kronor och nykterhetsorganisationerna 400 000 kronor anvisade utöver vad Kungl. Maj:t föreslår. Med den kostnadsstegring vi drabbats av innebär ju oförändrade anslag detsamma som urholkade anslag och därmed minskning av verksamheten. Detta vill vi reservanter förhindra med de reservationer vi fogat till utskottsbetänkandet. Jag vill, herr talman, med detta yrka bifall till reservationen D.

Herr talman! Jag vill gärna instämma när herr Eriksson i Ulfsbyn säger att vi borde få samla alla dessa frågor på en gång, vilket kanske blir möjligt inom kort. Det är några rader i en dikt av Erik Axel Karlfeldt som har runnit mig i minnet sedan i går: ”Du dansar, bleka ungdom, sorgset låta Du ungdom som jag älskar, jag vill gråta att se din dans; den slår mig som ett hån. ” Erik Axel Karlfeldt grät när han såg ungdomen. Men ändå tycker jag att det ligger något mycket oskyldigt i dess dans då till ukulelens toner. Det var väl oftast en klarvaken, icke bedövad ungdom den gången. Dagens ungdom är i ett värre läge. Alkoholen har på ett helt annat sätt blivit dess fara, och en mängd andra gifter har kommit in i bilden. Herr talman! Man talar sedan en tid ofta om narkotikan som en epidemi, så t.ex. i Svenska Dagbladet i dag beträffande morfin. Ordet epidemi är kanske riktigt, men det är inte hela sanningen. Vi vet att epidemiska sjukdomar härjar värst där det inte finns motståndskraft, där det är brist och undernäring, där det inte finns beredskap så att man genom förebyggande åtgärder kan avvärja sjukdomen, där man inte har kunskaper, ger upplysningar och griper till konkreta medel. När det gäller dessa gifter — alkohol och narkotika — vill jag uttrycka det så att det har uppstått ett vakuum i vårt land. Man skulle kunna tala om en besatthet i stället för en epidemi. En besatthet — uttrycket kan kanske tolkas något olika — kan uppstå när någonting är borta. Jag menar för min del — och jag har ofta framhållit det — att det är det väsentliga som är borta. Det har skett ett attentat på något sätt i vårt land mot ungdomen, mot familjen, mot tryggheten. Jag vet inte hur det har gått till i detalj — vi skall inte här försöka ta upp hela den frågan — men det är så. Grundvalarna är upprivna, barnen är i vissa fall ovälkomna, kanske i många fall, och när barnen blir skolbarn och ungdomar upplever de ofta att de är förrådda. ”Jag vill gråta” — jag har ofta den känslan när jag ser ungdomen. Jag råkade i går av en händelse in i ett samtal i en mindre stad i södra Sverige. En ung flicka kom fram och frågade om jag kunde hjälpa henne att stänga hennes handväska. Jag trodde att hon var handikappad, så jag sade: Är du sjuk, har del fel på händerna? ”Nej, jag ser dubbelt” sade hon. Ja, men då är du ju sjuk. Jag har rätt tabletter, svarade hon. Och under samtalet, som var svårt att föra därför att hon var så omtöcknad, fick jag klart för mig att hon trodde att det kunde vara farligt, men hon visste inte hur farligt det var och visste inte heller vad hon hade ätit. Hon hade fått tabletterna av ”en kille” som hon sade. Hon var utan hem — det rådde hon inte för. Hon var utan kunskap — det rådde hon inte för. Jag var oförmögen att hjälpa henne; jag kunde stänga handväskan men jag kunde inte göra mer. Och det var kanske omöjligt att hjälpa henne. Ja, jag kände det som om jag hade velat gråta. Varför hade hon hamnat där? Vi hade en liten debatt om skolan i förra veckan, och jag törs i förbigående säga att jag tror att skolan är den viktigaste frågan i dag. Det gäller fostran — om vi skall vidta åtgärder som verkar förebyggande. Man talar om att vi har så höga samhällskostnader, så höga skatter att det ekonomiska läget är allvarligt och att det viktigaste i dag är att få ner skatterna. Men jag undrar om inte ändå utbildningen, skolan, är det viktigaste, för om den slår fel kommer det att bli ohyggligt dyrt. Jag vill gärna ansluta mig till vad pastor Lewi Pethrus har skrivit i en ledare i tidningen Dagen för i dag. Han skriver att skolan och hemmen är det avgörande. Men jag anser att om hemmen skall bli goda hem igen får vi lov att börja med skolan. Samhällets allmänna struktur skall förändras — ja, det måste börja i skolan. Då kan man möta epidemierna, om det är sådana, på ett helt annat sätt. Man kan då, för att använda ett begrepp som brukar tillämpas när det gäller epidemier, säga att ungdomen är vaccinerad, den är motståndskraftig, och de flesta ungdomar kommer att klara sig på ett helt annat sätt än i dag. Vad vi talar om just nu i debatten är ju om vi skall ge 100 000 kronor mer — det är detta som reservationen D vid punkten 9 gäller — till upplysning om narkotika och alkohol. Det är en liten summa, tycker någon; 1 511 000 eller 1 611 000 spelar väl ingen roll? Ja, det kan vara litet, men det är ett viktigt steg på vägen. Det står mycket bra beskrivet i motionen 343 av herr Wiklund i Stockholm m.fl. att det lägre anslaget skulle betyda minskad verksamhet för CAN, detta viktiga organ. Det finns ingen möjlighet att möta de stegrade kostnaderna, de ökade lönerna, och det finns framför allt ingen möjlighet utvidga verksamheten, om anslaget fortsätter att vara som nu och alltså realiter inte ökar. Jag menar att vad som föreslås i reservationen D är ett steg i rätt riktning. Samhället måste börja i rätt ända — vi måste in med upplysning och kunskap. Likadant är det när det gäller reservationen E vid punkten 10. Jag tycker att svenskarna är ett egendomligt folk. Jag skall bara säga en liten sak. Man klagar i dag över att mjölken är så dyr — den kostar för mycket. Jag har en uppgift som säger att svenskarna betalar varje år 1 900 miljoner mer för alkohol än för mjölk — man betalar alltså nära 2 miljarder mer för alkohol än för mjölk. Och 600 miljoner mer betalar man för öl och läskedrycker än för mjölk. Jag tycker att klagan hellre skulle inriktas på detta. Siffrorna visar vilka ohyggliga belopp som går till alkoholförbrukning och hur oerhört viktigt det då är att tala om, hur farlig alkoholen är. Jag vill gärna rekommendera dem som inte har ägnat tid åt detta tidigare att läsa motionen 342 av herr Wiklund i Stockholm m.fl. och sätta sig in i den. Det finns liknande uppgifter på annat håll, men här är de sammanförda och lättillgängliga. Det pekas i motionen på att alkoholbruket börjar i allt yngre åldrar — debuten sker ofta vid åtta års ålder. Det är rent ohyggligt och förefaller otroligt, men det går att bevisa. Och det är fler och fler av ungdomarna i skolans lägre klasser som använder alkohol. I vissa åldersgrupper under 18 år är det 80 procent som försökt sig på sprit. Det blir farligare och farligare — storkonsumtionen ökar. Ungdomarna härmar varandra, de följer med, och det blir också oerhörda konsekvenser för utbildningen, för skolan, för arbetslivet och för säkerheten på vägarna. I det sammanhanget vill jag nämna ett kuriosum. Jag har i vinter när jag kört bil funderat över — särskilt i början på vintern då det var mörkt och man hade strålkastarna på — vad det var för glittrande solar som låg här och där på vägen. Jag upptäckte snart att det var bottnarna på utkastade ölburkar. På de mest öde vägar, där man tyckte att litet folk skulle fara, kunde man med vissa mellanrum se att det blixtrade till. Och vi skall inte tala om, hur det ser ut i samhällenas utkanter. Strålkastarna belyste alltså bottnarna i dessa ölburkar och jag fick en reflex. Jag tyckte att det var någonting som jag aldrig mött förut. Det kanske var en händelse att burkarna låg just vid dessa vägar, men det är i alla fall en liten detalj som på ett för somliga kanske lustigt men för mig skrämmande sätt visar vad som håller på att ske. Det är inte bara fråga om nedskräpning i naturen — det är framför allt så att människor som är ute och kör bil använder sprit. Det är unga människor som gör det. Det arbete som utförs i nykterhetsorganisationerna är frivilliga krafters insatser. Vi får försöka att bota skadeverkningarna av alkoholmissbruket och att så långt det går förebygga dem. Men det är närmast oförklarligt, står det i motionen 342, att man här inte kan biträda förslaget om en uppräkning av anslaget som ens svarar mot de alltmer stegrade kostnaderna. De 400 000 kronor det här gäller är inte heller mycket pengar. Jag skulle vilja anslå mycket mer. Men jag böjer mig för argumentet att samhällsekonomin är ansträngd. Vi får väl också någon hjälp genom andra propositioner och förslag. Men dessa 400 000 kronor är i vilket fall som helst ytterst viktiga. De pengarna skulle komma att ge utslag, de vore mycket värdefulla och rätt använda. Jag tycker därför att kammaren skulle kunna ena sig om det högre anslaget.

Herr talman! Även om jag i långa stycken sympatiserar med de synpunkter som herr Nilsson i Agnäs här framfört skall jag ändå inte fortsätta på det vida fält som herr Nilsson beträdde. I stället skall jag ta upp några av de frågor som just nu är speciellt aktuella. Hur långt skall utvecklingen mot en utbredd och intensiv användning av tobak, alkohol och narkotika gå utan att vi äventyrar den sociala och kulturella tillväxten? Så frågade häromåret universitetskansler Löwbeer i en uppmärksammad tidningsartikel. Det framgick av hans framställning att vi enligt hans mening redan då var farligt nära den kritiska gränsen. Och sedan dess har utvecklingen gått snabbt i negativ riktning.

Läget är enligt min mening sådant att vi har anledning att med kraft söka motverka användningen av dessa gifter. Vi vet att många människor, inte minst ungdomar, bryts ner och får sin framtid förstörd till följd av denna giftkonsumtion. Vi känner också effekterna i form av trasiga hem, ökade vårdkostnader, skadekostnader i trafiken och olycksfall i arbetet, ökad kriminalitet, produktionsbortfall, miljöförstöring osv. Det finns därför all anledning att ta upp kampen på allvar och då givetvis över hela fältet. Jag är medveten om att vi just i dag diskuterar en begränsad sektor och att det behövs åtgärder över hela fältet, inte minst på skolans område, som vi nyss hörde. Det frontavsnitt som vi i dag har att diskutera, nämligen upplysningsoch informationsområdet, kanske av somliga anses mindre betydelsefullt, men vi får inte glömma betydelsen av att vi tar vara på möjligheterna på varje del av fronten. Kraften och uthålligheten i upplysningsarbetet är ingalunda utan betydelse. Somliga anser t.o.m. — det har sagts i denna kammare — att det är den riktiga och enda vägen. Varför då inte satsa hårt här? I det aktuella läget är det minst sagt ägnat att förvåna att regeringen visat sådan njugghet mot de organ och organisationer, som är våra viktigaste instrument, när det gäller att bygga vidare på den information, som skolan har att ge. Jag tänker här på Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning och på nykterhetsorganisationerna. Regeringen föreslår oförändrat anslag till CAN och till nykterhetsorganisationerna, men alla vet, att detta med hänsyn till penningvärdeförsämringen, de ökade lönekostnaderna och fördyringen av verksamheten innebär en allvarlig försämring av dessa organs möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter. Blir det inte någon höjning av anslagen tvingas t.ex. CAN att skära ner sin verksamhet. Vi kan inte heller enligt min mening bortse från den psykologiska effekten av ett ställningstagande av det slaget.

Vi har i vårt samhälle organ och organisationer, som kan och vill göra samhället stora tjänster på det här området, och det vore ett allvarligt misstag att inte utnyttja de tjänsterna. Men då krävs i första hand ekonomiska förutsättningar. Och här har vi ett område, där det borde finnas pengar till förfogande. Staten tar in mellan 4,5 och 5 miljarder i skatt på bruksgifterna, och det borde därför inte vara omöjligt att avsätta en något större del av dessa inkomster till stöd för den upplysningsoch informationsverksamhet, som CAN och nykterhetsorganisationerna har att svara för. De här frågorna diskuterade vi också vid förra årets riksdag. Läget i dag är glädjande nog något annorlunda än det var vid det tillfället. Då fanns ingen i utskottet, som ställde sig bakom kravet på den höjning av här ifrågavarande anslag som jag och mina medmotionärer hade föreslagit. Men i år har sju av utskottets femton ledamöter reserverat sig till förmån för en höjning av anslaget till CAN och likaså av anslaget till nykterhetsorganisationerna, visserligen inte i den utsträckning som vi har föreslagit, men ändå en väsentlig ökning av de här båda anslagen. Jag beklagar givetvis att man inte har velat följa det förslag som vi motionärer har ställt och som skolöverstyrelsen står bakom. Men i det uppkomna läget nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationen D. Det är dock, som herr Nilsson i Agnäs sade, ett steg i rätt riktning, och om riksdagen följer reservanterna innebär det en viss förbättring av CAN:s arbetsmöjligheter. Jag får återkomma till yrkandet beträffande nykterhetsorganisationerna under nästa punkt.

Herr talman! Det råder i vårt samhälle inga delade meningar om att det är utomordentligt väsentligt att komma till rätta med de problem som vi för närvarande har på alkoholoch narkotikaområdet. Den här debatten gäller inte heller hur samhällets arbete i de sammanhangen skall vara utformat. Jag kan gärna instämma med de talare som tidigare har beklagat att vi får en ganska sönderhackad debatt på detta område.

Jag är glad för den hovsamma ton som präglat inläggen hittills. Ibland har man i debatter i denna fråga fått en känsla av att det ligger ljusår mellan olika grupperingar i riksdagen. I verkligheten råder det en massiv enighet i riksdagen om att det är högst väsentligt att vi kommer till rätta med detta problem. Den sits vi har hamnat i nu är att vi diskuterar huruvida Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning skall ha 1,6 miljoner eller som Kungl. Maj:t föreslagit 1,5 miljoner. I fråga om nykterhetsorganisationerna gäller det huruvida dessa skall ha 400 000 kronor mer eller inte. På den senare punkten bör jag kanske rätta herr Westberg i Ljusdal — det är bara en av centerpartiets representanter i utskottet som står bakom reservationen på den punkten; de båda andra har anslutit sig till utskottsmajoritetens förslag. Att den här debatten kommer nu anser jag vara olyckligt. I propositionen 61 föreslås som bekant att 5 miljoner skall ställas till organisationernas förfogande för upplysningsverksamhet i dessa frågor. Den verksamheten blir mycket brett och generöst upplagd. Syftet med den är att dränera hela samhället, så långt som detta är möjligt. I det arbetet spelar självfallet Centralförbundet samt nykterhetsorganisationerna och deras ungdomsorganisationer en utomordentligt viktig roll; de representerar i mycket hög grad sakkunskapen i dessa frågor. Jag förutsätter att de kommer att spela en ledande roll i det arbetet. Det är fördenskull något oegentligt att nu diskutera dessa 100 000 kronor och ökningen av anslaget till nykterhetsorganisationerna, eftersom väsentligt ökade resurser kommer att ställas till organisationernas förfogande — självfallet gäller detta även Centralförbundet och nykterhetsorganisationerna. När vi skall behandla mellanölspropositionen föreställer jag mig att vi får en seriös debatt på detta område. Det finns en garanti härför i den motion som herr Engkvist och en rad medmotionärer till honom väckt och vari det direkt föreslås att särskilda medel skall ställas till nykterhetsrörelsens och Centralförbundets förfogande. Det är säkerligen alldeles nödvändigt att bygga ut deras verksamhet, om de skall kunna verka i detta sammanhang. Herr Westberg har sagt att han är orolig för att Centralförbundet skall behöva rusta ned sin verksamhet. Jag är snarare orolig för att förbundet inte skall kunna klara den väldiga ansvällning av sitt arbete som måste bli följden av att detta nya anslag ställs till organisationernas förfogande. CAN är ju inget självständigt företag, utan det är samhällets men framför allt organisationernas serviceorgan i detta sammanhang. När utskottsmajoriteten har avstyrkt nu behandlade motioner har det skett i vetskap om att vi får tillbaka den här debatten och att vi då har att diskutera en resursökning som verkligen står i proportion till den insats som vi anser att det i dag är nödvändigt att göra. Att nu diskutera 100 000 kronor när riksdagen föreslagits att något senare besluta om en ökning av resurserna med 5 miljoner kronor är att föra debatten vid fel tidpunkt. Jag ber fördenskull, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Varför skall vi diskutera ett anslag på 100 000 kronor, när vi snart får tillfälle att diskutera ett anslag på 5 miljoner kronor? frågade herr Zachrisson. Men, varför skall vi beskära CAN :s möjligheter att i dag arbeta vidare samt bygga upp och bygga ut sin verksamhet, när vi vet att behoven av verksamhet kommer att öka och att det är väldigt viktigt att man här inte hamnar i något underläge utan verkligen är rustad för en kontinuerlig verksamhet? Vidare är dessa 5 miljoner kronor specialdestinerade enligt regeringens förslag, och vi vet i dag ingenting om i vilken utsträckning CAN kommer att få utnyttja dessa pengar. Det är möjligt att det blir som herr Zachrisson här har sagt, men det vet vi inte nu. I dag har vi att diskutera de ordinarie anslagen till CAN och nykterhetsorganisationerna.

Herr talman! Låt mig bara kort säga att vi självfallet inte beskär CAN:s anslag, när vi är på det klara med att alla skäl talar för att CAN kommer att få väsentligt utbyggda resurser i samband med det arbete som denna särskilda kampanj innebär. Dessa pengar, herr Westberg i Ljusdal, är inte specialdestinerade utan är tvärtom mycket brett destinerade för att komma hela organisationslivet till godo. Jag förlitar mig på att nykterhetsorganisationerna och CAN också i detta sammanhang intar den ledande ställning som de med all rätt har i dag.
Herr talman! Jag förutsätter att vad herr Zachrisson nu har sagt innebär att han kommer att stödja ett förslag som är framlagt om att CAN skall få förfoga över de 5 miljonerna. CAN är dock det organ som staten och organisationerna tillsammans har bildat och som har till uppgift att organisera och leda upplysningsoch informationsverksamheten på det område det här är fråga om.
Herr talman! Jag skall be att få säga några ord såsom huvudmotionär beträffande de båda motionerna 342 och 343, den senare avseende bidrag till Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning. När vi behandlade socialhuvudtiteln, herr talman, fanns bland anslagen även den välkända posten Hälsovårdsupplysning. Ur detta anslag, som administreras av socialstyrelsen, utgår bidrag även till Nationalföreningen för upplysning om tobakens skadeverkningar, NTS. Det fanns också där en motion till förmån för högre medelstilldelning, alltså till NTS.

Man skrev på s. 23 i socialutskottets betänkande nr 5: ”Även om den av Kungl. Maj:t föreslagna medelsanvisningen till hälsovårdsupplysning är lägre än vad socialstyrelsen föreslagit är en ökning av bidraget till NTS angelägen.” Man ansåg sig — och skrev det också i utskottsbetänkandet — kunna förutse en sådan utökning av stödet till NTS. Hade det då inte varit befogat med en liknande behandling av de nu aktuella kulturanslagen till CAN och nykterhetsorganisationerna, när mina och ett antal medmotionärers yrkanden är så måttliga, att de — i varje fall vad gäller CAN — inte ens räcker till kompensation för senare års penningvärdeförsämring? Det är faktiskt som herr Westberg i Ljusdal uttalade: CAN tvingas helt enkelt att skära ned sin verksamhet, om organisationen inte nu får någon medelsförstärkning. Det finns nämligen en rad fasta kostnader, men de bidrag som kan komma att stå till förfogande genom det föreslagna anslaget på 5 miljoner kronor kan inte rimligtvis användas till att täcka in dessa fasta kostnader. nerna är som här förut betonats det här föreslagna anslaget på 5 miljoner kronor till en tvåårig upplysningskampanj i alkoholoch narkotikafrågor. Denna kampanj är emellertid tidsbegränsad och skall dessutom, enligt propositionen 61, ha statens ungdomsråd till huvudman, alltså inte CAN — jag tänker här hela tiden i första hand på Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning. CAN får sålunda inte ens någon kompensatorisk eller nominell anslagsförstärkning. Motiveringen är att dessa ”nya” pengar anslås. Men dessa går ju till statens ungdomsråd! Denna åtgärd kan ju då rimligen inte hjälpa CAN att ”överleva” under det närmaste budgetåret. Om statens ungdomsråd säger visserligen finansministern i propositionen 61 att rådet saknar resurser att självt svara för den tänkta informationen i alkoholoch narkotikafrågor. I organisationsavseende förutsätts inte heller något särskilt komma att hända inom ungdomsrådet, som tydligen endast skall vara ett mekaniskt bidragsfördelande organ i det här sammanhanget. Nu sägs det emellertid att rådet bl.a. skall beakta att CAN kan bli anlitat för insatser i informationsverksamheten. Vad menas med detta? Här skulle man behöva få en auktoritativ tolkning. Det står alltså i propositionen 61 att ”CAN kan bli anlitat för insatser i informationsverksamheten”. Det finns såvitt jag kan se ingen som helst försäkran i detta, utan det är bara tänkbart att CAN kopplas in och ingenting annat. Vi har alltså i CAN ett väletablerat och välrenommerat, delstatligt upplysningsorgan i alkohol och narkotikafrågor, som på grund av kostnadsfördyringarna bara begär en viss kompensation för dessa. Därtill har vi ett organ för allmänna ungdomsfrågor, statens ungdomsråd, som emellertid är allt annat än stabiliserat till sina arbetsformer och uppgifter och som riksdagen därför genom sitt beslut nyss om utredning av dess arbete i viss mån har ifrågasatt. Detta senare organ anförtros att vara huvudman för en i och för sig ytterst välbehövlig men dock tidsbegränsad upplysningskampanj, medan det etablerade, välorganiserade och effektiva CAN anslagsmässigt ställs åt sidan. Det rimliga i att på detta sätt lägga hämsko på CAN, där bl.a. ABF och KF ingår tillsammans med 19 andra riksorganisationer, är — för mig i varje fall — svårt att förstå. Här gäller det en kontinuerlig och långsiktig informationsverksamhet, som staten sedan länge har engagerat sig i, om hur denna verksamhet nu skall kunna fortsättas. Det är ju som jag tidigare understrukit här främst fråga om en rad fasta kostnader, framför allt administrationskostnader och personalkostnader. Detta är, herr Zachrisson, ett spörsmål som självfallet inte till någon del kan besvaras med hänvisning till den i och för sig angelägna upplysningskampanj som nu är aktuell och är tänkt att genomföras med ett annat organ än CAN såsom huvudman. Att CAN kan få pengar att driva speciella kampanjer är en sak, men hur skall man kunna täcka de fasta kostnaderna med hjälp av dessa anslagsmedel på 5 miljoner kronor? Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen D.
Herr talman! Jag ber att få markera vad som står i propositionen 61. Där står inte att CAN kan anlitas utan det står att ungdomsrådet skall beakta att CAN kan anlitas, vilket såvitt jag förstår med en mycket enkel tolkning är en direkt hänvisning till att CAN:s karaktär av expertorgan verkligen skall tillvaratas av ungdomsrådet. Man gör därför mera än vad som är rimligt av en skillnad på 100 000 kronor, när man diskuterar en budget för CAN, som ligger på en och en halv miljon. Jag föreställer mig att den utbyggnad av CAN som behövs för att Centralförbundet skall kunna gå in i den speciella kampanjen skall möjliggöras. Men jag har också sagt, herr Wiklund i Stockholm, att jag förutsätter att det blir en seriös debatt på den här punkten när propositionen 61 kommer upp och jag har sagt att det finns en garanti för att det blir så, eftersom motionen 835 av herr Engkvist m.fl. direkt föreslår att särskilda åtgärder skall vidtas för att förse CAN och de andra organisationerna med utökade resurser.
Herr talman! Jag vill gärna upplysa herr Zachrisson och kammaren om att det finns andra motioner med liknande yrkanden. Jag är inte säker på att yrkandet i den Engkvistska motionen var rätt återgivet. Jag har för mig att det är fråga om samma yrkande som görs i en motion jag själv undertecknat, nämligen att CAN skall användas som huvudman i stället för statens ungdomsråd när det gäller den här 5S-miljonerskampanjen. Sedan vill jag notera att herr Zachrisson här gör en klar utfästelse om att CAN i betydande mån kommer att få del av 5-miljonersanslaget. Det är enligt herr Zachrissons uppfattning i varje fall klart att CAN skall anlitas. Men så står det faktiskt inte i propositionen 61. Där står att statens ungdomsråd skall beakta att CAN kan anlitas för insatser i informationsverksamheten. Herr talman! Vi får väl slutföra den här debatten i samband med att dessa andra motioner kommer upp till behandling. Jag hoppas, att det då blir en mera utförlig debatt kring frågan om vilket organ som lämpligen skall användas för sådana här ändamål.
Herr talman! Jag skall för säkerhets skull läsa upp för herr Wiklund vad som står i motionen 835 av herr Engkvist m.fl.: ”Det är därför vår mening att särskilda medel, för att i görligaste mån hålla den organisatoriska apparaten något så när intakt, ställs till nykterhetsrörelsens och CAN: förfogande utöver de resurser som tilldelas dessa organisationer direkt för upplysningsverksamhet i mellanölsfrågan.”

Herr talman! När vi i utskottet behandlade dessa frågor, anslöt jag mig till reservationen vad gäller bidrag till Centralförbundet för alkoholoch narkotikaupplysning.

För övrigt var det då inte klart hur medlen skulle användas — propositionen hade ännu inte framlagts. När vi sedan kom till frågan om bidrag till nykterhetsorganisationerna var det rätt naturligt att vi räknade med att en betydande del av de nämnda kampanjmedlen skulle gå till dessa. Det finns ju en samlad erfarenhet som nykterhetsorganisationerna absolut bör få användning för i den kampanj som skall drivas. Mot den bakgrunden anslöt jag mig till utskottsmajoriteten beträffande punkten 10 om bidrag till nykterhetsorganisationer medan jag beträffande punkten 9 anslöt mig till reservationen. Jag har här velat motivera varför jag inte anslutit mig till båda dessa reservationer.

Herr talman!

Inte bara i år utan även förra året har anslaget till CAN förblivit oförändrat, och organet har under flera år inte fått några särskilda utvecklingsmöjligheter. Till CAN är anslutna LO, Kooperativa förbundet, Arbetarnas bildningsförbund, idrottsrörelsen, frikyrkliga organisationer och nykterhetsorganisationer. Det finns således en stor kontaktyta när det gäller upplysning, utvärdering av målgrupper och metoder för en förebyggande verksamhet på det här området.

Detta stora intresse och denna känsla för frågornas vikt från folkrörelsernas sida borde väl få ett gensvar hos statsmakterna som i CAN:s styrelse har hälften av beslutsfattarna. I stället visas ett förbigående av CAN i bidragshänseende som jag faktiskt börjar känna som ett slags misstroendevotum. Jag vet inte hur de ledamöter som är utsedda av Kungl. Maj:t reagerar inför denna nedslående utveckling eller jag skulle vilja säga brist på möjligheter till utveckling inom CAN. Själv är jag glad över att jag representerar folkrörelserna och vet att jag har en stark opinion bakom mig när det gäller bedömningen av CAN :s verksamhet och betydelsen av en förstärkning av den. Jag är naturligtvis glad åt att herr Zachrisson direkt har utlovat att CAN skall få del av dessa 5 miljoner kronor till den kampanj som skall utlysas.

Herr talman! Jag vill i all korthet ge ett par synpunkter på de anslagsfrågor som vi nu behandlar. Den ena synpunkten skulle möjligen kunna kallas ideologisk, den andra är av ekonomisk art. Utskottsmajoriteten gör på sätt och vis en liknande uppdelning i sin utomordentligt kortfattade argumentation för avslag på de båda motionerna 342 och 683, när utskottet hänvisar dels till det 5-miljonersanslag för upplysning i alkoholfrågan som föreslås i en nyligen framlagd proposition, dels till den nödvändiga återhållsamheten med utgiftsökningar. Alla tycks nu vara överens om att speciella åtgärder är nödvändiga, om vi skall komma till rätta med alkoholoch narkotikaproblemen, särskilt bland ungdomen. Det har för övrigt nyss understrukits av herr Zachrisson. Jag är självfallet tacksam för att regeringen nu vill ge ökade ekonomiska resurser till alkoholoch narkotikaupplysning. Men jag är allvarligt oroad av den benhårda restriktivitet, som utmärker regeringens och majoritetens inställning till både CAN och nykterhetsorganisationerna. Det märkligaste i herr Zachrissons anförande nyss tycker jag var att han är orolig för att CAN inte skall kunna utnyttja de pengar man får. Det uttalandet finner jag märkligt mot bakgrund av den restriktivitet som har visats även tidigare år. Om denna restriktivitet är motiverad av den föreställningen att upplysningsmiljonerna kommer till större nytta, därest en allmänt neutral hållning till alkoholbruket i dess helhet iakttas, är jag, herr talman, rätt angelägen om att här i riksdagen få anmäla en annan mening. Jag tror nämligen att samhället måste överge sin neutrala inställning till alkoholkonsumtion, till giftkonsumtion. Här finns två vägar. Den ena är ökade restriktioner, och den vägen har vi väl i rätt stor enighet i stort sett övergivit. Den andra vägen heter ökad information och upplysning. Eftersom jag finner den utomordentligt viktig menar jag att kraftigare informationsinsatser måste göras, om man effektivt skall kunna motverka den reklam för giftbruk som vi alltjämt tillåter och där det satsas massor av pengar från ekonomiska intressenter. Den effektivaste metoden att skapa ett alkoholskadefritt samhälle tror jag är att minska alkoholbruket i dess helhet, särskilt bland ungdomen. Det gäller ju att minska rekryteringen av skadade och hjälpbehövande människor. Här utför nykterhetsorganisationerna en förebyggande verksamhet av utomordentligt stor betydelse. Att samhället då inte ens vill lämna ett till realvärdet oförändrat stöd finner jag ganska märkligt. En anslagsökning på 100 000 kronor till CAN och på 400 000 kronor till nykterhetsorganisationerna finner jag därför vara minimikrav. Därmed är jag inne på den ekonomiska synpunkten. Och här vill jag fatta mig mycket kort genom att formulera en direkt fråga: Kan man tänka sig att samhället i det långa loppet mot bakgrunden av de ständigt ökande vårdkostnaderna, där vi vet att giftbruket orsakar en betydande andel, kan bibehålla sin i stort sett neutrala hållning gentemot en giftspridning av så gigantiska mått som det här är fråga om? Hur mycket kostar det samhället att en enda ung människa råkar illa ut på grund av alkoholsvårigheter, om vi räknar in hela kedjan av tänkbara följder? Vad Nr 56 kan det komma att kosta i form av sjukvård, arbetsoförmåga, socialvård Onsdagen den och i värsta fall kriminalvård? Och framför allt: Vad kan det komma att 12 april 1972 kosta i form av personliga tragedier? Visst måste vi vara försiktiga med utgiftsökningar, det är vi alla eniga Bidrag till Centralom, men jag tror att den sparsamhet som majoriteten visar upp i detta förbundet för ärende kommer att ge sällsynt dålig utdelning.

Herr talman! Man har beräknat samhällets kostnader för alkoholoch narkotikakonsumtionen i vårt land till 8—10 miljarder kronor. Enligt amerikanska, engelska och svenska undersökningar lider samhället i detta sammanhang främst en avsevärd förlust genom bortfall av produktion. Herr Enlund har vidare just omnämnt en del direkta kostnader, vilkas betydelse jag bara ber att få understryka. Det gäller t.ex. kostnader på grund av brottslighet och för alkoholskadade som inte längre deltar i produktionen. Det finns en hel rad av sådana poster som drar jättelika belopp. När man sedan ser att i budgeten är upptagna ett par hundra miljoner kronor för nykterhetsvård och andra åtgärder för att ta hand om människor som har skadats av alkohol, blir man rätt förvånad över att den summa som anslås för att förebygga dessa skador stannar vid S-miljonersstrecket. Ett par hundra miljoner åtgår alltså för att bota skadorna, men man vill inte ge mer än 5 miljoner kronor till verksamhet för att förebygga dem. Det är egentligen inte så stor mening med att diskutera belopp på 100 000 och 400 000 kronor. Det borde vara fullt befogat med ett anslag på 25 miljoner kronor eller däromkring, men vi vet att ett sådant krav inte kan ha någon framgång. Det minsta som kan begäras är emellertid att man även i fortsättningen anslår de små belopp som fordras för att åtminstone fortsätta det arbete som nu pågår. De 5 miljoner kronor som nu skall tas i anspråk för information med anledning av mellanölsfloden får närmast ses som en nödåtgärd på grund av de förfärliga konsekvenser som frisläppandet av mellanölet fått. Införandet av mellanölet kan knappast betraktas som någon normal företeelse i utvecklingen på alkoholområdet. Den smutsiga våg som vällde över vårt land i och med mellanölets införande orsakade alldeles speciella problem, och det är de som har motiverat insättandet av dessa 5 miljoner kronor. Denna åtgärd borde emellertid rimligen inte inverka på de andra anslagen, så att man med hänvisning till de 5 miljonerna inte håller dessa på en rimlig nivå. Herr talman!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

Herr talman! Jag ber att få, med frångående av förslaget i den motion där jag står som första namn, yrka bifall till reservationen E vid punkten 10.

Herr talman! Kulturutskottet har enhälligt tillstyrkt en motion om att 15 000 kronor skall tillfalla Föreningen Blinda barns utveckling. Det var ett bra beslut, men det är inte precis någon heroisk insats. I stället har utskottets majoritet avstyrkt höjt bidrag till de handikappades kulturella verksamhet i övrigt. Den allmänna regeln att vuxenutbildningen har svårast att nå dem som behöver den bäst gör sig nog allra mest gällande i fråga om de handikappade människorna. Det är välkänt att rörelsehindrade har svårt att komma till konserter, teatrar, biografer, bibliotek, studielokaler osv. Mindre uppmärksammat är att också allergisjuka ofta blir utestängda, säkerligen till följd av de särskilda krav på miljön som de måste ställa. Den motsvarighet till bok-, tidningsoch tidskriftslitteratur som är tillgänglig för blinda representerar bara en liten bråkdel av det läsmaterial som står till buds för de seende. Stora grupper synskadade behöver läsmaterial med särskilt stor stil som bara finns i ganska ringa utsträckning. Döva och andra svårt hörselskadade har ringa eller bara begränsade möjligheter att lyssna på radio, och deras utbyie av televisionsprogrammen är också begränsade. De utestängs ytterligare genom brist på hörselslingor i flertalet samlingslokaler och brist på tolkar. Till de kulturellt isolerade hör också många psykiskt sjuka människor, utvecklingsstörda och andra svagbegåvade, barndomsdöva som ofta är språkhandikappade osv. Stat, landsting och kommuner har på olika vägar sökt att göra något åt detta stora behov. Det har bl.a. haft till resultat att biblioteksverksamheten för blinda byggts ut, att det blivit litet fler dövtolkar och att bildningsförbund och folkhögskolor i starkt växande utsträckning engagerats för de handikappade. Utskottet har anslutit sig till och strukit under vikten av att man inom den kommunala vuxenutbildningen tar hänsyn till och försöker undanröja de hinder för deltagande som kan finnas för de handikappade människorna. Men även om i vissa fall, t.ex. beträffande studiecirkelverksamhet, imponerande tal kan anföras, så representerar denna utveckling ändå bara en början och utvecklingen är dessutom ganska ojämn. Det råder stor brist på lämpliga läromedel för undervisning av vuxna handikappade och på lärare och studieledare som dels behärskar speciallärarmetodik, dels är inriktade på att arbeta med vuxna. Av stor betydelse för utvecklingen på detta område är de anslag som sammanförs under rubriken Bidrag till de handikappades kulturella verksamhet och som föreslås komma att öka med 405 000 kronor, eller med 420 000 kronor om hänsyn tas till vissa omföringar av delposter, för att nå en total siffra på 4 miljoner kronor för budgetåret 1972/73. Vi har som jag nyss nämnde i kulturutskottet korrigerat detta något genom att vi har plussat på 15 000 kronor till Föreningen Blinda barns utveckling. Skolöverstyrelsen har sedan flera år velat ge hög prioritet åt just dessa anslagsäskanden men har hitintills fått ganska ringa gensvar från statsmakternas sida. I år föreslog skolöverstyrelsen t.ex. en ökning med i det närmaste 1,9 miljoner kronor. Vi reservanter föreslår att det här anslaget måtte ökas med 300 000 Nr 56 kronor utöver vad Kungl. Maj:t föreslagit upp till ett sammanlagt belopp Onsdagen den av 4315 000 kronor. Ökningen bör gå till De blindas förenings 12 april 1972 biblioteksverksamhet samt till tolkar för döva och tolkutbildning. Återstoden av ökningen blir, om jag räknar in den ökning som Kungl. Bidrag till de handi Maj:t föreslår, 400 000 kronor, och det beloppet bör fördelas av kappades kulturella verksamhet skolöverstyrelsen. Jag vill alltså, herr talman, yrka bifall till reservationen F 1 vid punkten 11 om bidrag till de handikappades kulturella verksamhet.

Herr talman! Vid denna punkt har jag i reservationen F 2 begärt att anslaget till De blindas förenings biblioteksverksamhet ökas med 200 000 kronor utöver vad som föreslås i statsverkspropositionen. Jag skall inte här ta så mycket tid i anspråk; jag vill bara hänvisa till motiveringen i reservationen, där jag hävdar att den biblioteksverksamhet som gäller de blinda har en mycket stor eftersläpning jämfört med övrig biblioteksverksamhet i samhället och dessutom i alltför hög grad har fått byggas upp och underhållas med hjälp av insamlade medel. Jag vill också framhålla att jag är helt för att kulturell verksamhet för de handikappade skall integreras med så att säga vanlig kulturell verksamhet. För att detta skall bli möjligt måste givetvis en hel del insatser göras, men därom skall vi inte diskutera nu. I fråga om just talböcker och tidningar för blinda finns emellertid inte förutsättningar för en sådan integrering. Därför är dessa 200 000 kronor desto mer befogade. Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen F 2 vid punkten 1.

Herr talman! Herr Källstad tycker inte att det är någon särskilt heroisk handling av utskottet att plussa på Kungl. Maj:ts förslag med ytterligare 15 000 kronor för blinda barn. Nej, vem har velat påstå något sådant? Däremot tycks herr Källstad finna det väldigt hjältemodigt att öka utgifterna på denna post med ytterligare 300 000 kronor. Ja, om detta skulle vara ett mått på politiskt kurage kunde man väl ändå möjligen tycka att det skulle ta sig ännu mer övertygande uttryck om herr Källstad och hans parti markerade vilka ytterligare bördor de samtidigt vill lägga på skattebetalarna. Här är det återigen ett område där samhället i och för sig gör rätt väsentliga insatser, där allas våra ambitioner naturligtvis sträcker sig längre men där vi i den allmänna stramhetens tecken tvingas att hålla tillbaka. Internationellt sett ligger Sverige utomordentligt väl till när det gäller insatser för de handikappade — det märker man ofta när man möter utlänningar, som är helt främmande för att samhället skall och bör göra så mycket som vi trots allt gör här i landet. 83 Jag skall bara knyta ytterligare en reflexion till de yrkanden som har ställts. Om man anser att vi har råd till mera på denna speciella punkt kan man ändå undra litet över prioriteringarna. Är det så alldeles självklart att det därvidlag är de blinda som skall ha företräde framför alla andra grupper av handikappade? Herr Källstad räknade upp en lång rad olika kategorier som har behov av samhällets stöd men slutade ändå med ett yrkande som lägger tonvikten på de blinda. Som sagt: Detta kan man ha olika åsikter om, men jag har inte kunnat upptäcka någon riktigt övertygande motivering för reservationernas uppläggning på den här punkten. Fru Ryding är ännu bestämdare. Hon satsar hårt just på de blindas litteraturbehov, vilket självfallet är ett mycket behjärtansvärt ändamål men ett ändamål vid sidan av väldigt många andra, som inte heller kan tillgodoses i all den utsträckning vi väl skulle önska.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

Herr talman! Jag vill naturligtvis inte påstå att det är speciellt heroiskt ens med de 300 000 kronor som vi föreslagit i vår reservation, när man betänker att skolöverstyrelsen har föreslagit en ökning med i det närmaste 1,9 miljoner. Skolöverstyrelsen har alltså ansett behovet så stort. Jag nämnde också att man från statens och från landstings och kommuners sida på olika vägar har sökt att tillgodose det behovet, inte minst när det gäller biblioteksverksamheten för blinda, men utvecklingen är ändå ganska ojämn på det här området. Dels har vissa grupper — bl.a. dubbeloch flerhandikappade och sådana svagbegåvade som inte anses som utvecklingsstörda — blivit sämre tillgodosedda än andra, dels har det hittills gjorts ganska litet för handikappade inom ramen för den stora kommunala vuxenutbildningen. Även om det alltså inte är någon speciellt heroisk insats vi gör, anser vi med hänsyn till det ekonomiska läget att de här 300 000 kronorna skulle vara ett väsentligt bidrag till De blindas förenings biblioteksverksamhet och till tolkar och tolkutbildning för döva. Återstoden, som då skulle bli 400 000 kronor, skulle alltså fördelas av skolöverstyrelsen på stora och angelägna behov som avser alla andra grupper, som tillsammans är mångdubbelt större.
Herr talman! Jag är medveten om det ekonomiska läget och skattebetalarnas bekymmer, och jag delar herr Björks i Göteborg inställning, att skall man satsa på någon ny utgift får man redovisa någon ny inkomst och att de bördor som finns på skattebetalarna måste vi ta hänsyn till. Men jag har tagit upp en annan synpunkt, nämligen att de pengar som vi ger till vuxenutbildningen och den kulturella verksamheten skulle fördelas litet annorlunda. Vi talar om jämlikhet i det här samhället, men om vi börjar titta efter är det inte bara en fråga om jämlikhet mellan de handikappade och de ännu inte handikappade, utan det är en fråga om hur demokratin skall fungera. Om vi plockar i siffrorna, så ser vi att undersökningar och beräkningar, som är gjorda bl.a. av skolöverstyrelsen, visar att ungefär 10 procent av människorna av olika skäl inte kan följa med den allmänna debatt som vi har i samhällsfrågor. De saknar förutsättningar för det, även om de skulle vilja göra det. Jag säger inte att 90 procent följer med utan att 10 procent inte kan följa med på grund av olika handikapp. När man kommer upp till sådana tal, gäller det betydligt större medborgargrupper än de som kommer att avgöra nästa val. Det behövs ju bara att 5 procent av medborgarna här i landet — bland dem som inte orkar följa debatten — svänger från ena sidan till den andra i en valrörelse, så byter vi regering. Om vi nu räknar med att 10 procent inte har möjlighet att följa debatterna i tidningar, radio, TV och vuxenutbildningen, som skall bygga upp människorna, så visar detta hur stort problemet är. Det är mångdubbelt mot de marginalväljarproblem som partierna sysslar med. Jag talar inte om att vi skall ha nya utgifter. Jag menar bara att de pengar som vi satsar på demokrati och uppbyggnad av människorna i vårt land måste vi satsa på ett sätt som betyder att vi lägger tyngdpunkten där det är svårast att få resultat men där vi i demokratins namn måste ha resultat. Därför är det glädjande när utskottet ansluter sig till dessa synpunkter i princip och gärna vill understryka dem. Jag vet att det är svårt för utskottet att komma till rätta med problemen. Jag respekterar att man inte har lyckats den här gången, och jag är glad för intentionen. Men detta betyder väl att Kungl. Maj:t och de som ligger bakom Kungl. Maj:t med sina förslag till disponering av pengar för det kommande budgetåret skall uppmärksamma vad utskottet här säger och att vi får en annan fördelning av de pengar som vi anser oss ha råd med på detta område till nästa budgetår. Det gäller TRU-undervisningen, skolundervisningen, folkhögskolorna, tidningarna och deras utformning, biblioteken och biblioteksservicen, möjligheterna att delta i studiecirkelverksamheten. Det gäller olika grupper av de handikappade, deras organisationer och dessas möjligheter att verka på det lokala planet. Man bör inte bara centralt ställa bra kurser till förfogande via dessa olika medel som jag har nämnt utan också bygga ut den lokala uppföljningen som gör att människorna i praktiken kommer fram på detta område. Vi talar om jämlikhet och ett demokratiskt samhälle. Erkänn att var tionde människa är utestängd från början! Och det antalet är tyvärr i stigande av olika skäl. Vi måste syssla med dessa frågor. Jag är tacksam för vad utskottet hittills har sagt. Får vi hoppas att utskottet — inte bara detta utskott, det finns ju andra i närheten — bevakar Kungl. Maj:t i fortsättningen och släpper igenom sådana förslag som är till nytta för den ökade jämlikhet som vi använder så stora ord kring?
Herr talman! Herr Hagnells allmänna synpunkter kan i och för sig vara beaktansvärda, men när det gäller hans konkreta motionsyrkande har han inte varit fullt lika lyckosam. Han säger här att utskottet vill nog väl men har inte riktigt lyckats. Vi får erkänna att vi inte har gjort det, men det beror ju på att herr Hagnell har ställt ett yrkande som är tekniskt omöjligt. Han har nämligen begärt överföring av medel till handikappades kulturella verksamhet från ett förslagsanslag på en helt annan sektor, vilket givetvis inte innebär att han på denna andra sektor får till stånd en reell besparing. Mot hans sätt att lägga upp problemet här kan alltså i och för sig riktas samma invändning som mot herr Källstads. Det skulle helt enkelt inte gå att göra så här, och om man försökte det i praktiken måste det ändå totalt sett bli fråga om ökade utgifter. Men jag vill ju inte ha någon dispyt med herr Hagnell. På utskottets vägnar får vi tacka för hans vänlighet — jag vidhåller dock utskottets yrkande.
Herr talman! Som huvudsynpunkt anförde jag att jag var tacksam för vad utskottet har sagt, när utskottet förklarar att det ansluter sig till och understryker vad som framhållits i motionen då det gäller den kommunala vuxenutbildningen. Jag är helt medveten om svårigheterna att här formulera ett beslut så att problemen verkligen löses, eftersom det är så många huvudtitlar som berörs. Här var mera en symbolisk åtgärd angiven med miljonen som skulle förstärka det hela, och jag är nöjd om vi kan hålla oss till huvudlinjerna i fortsättningen och finna lösningar. Jag är också glad att kulturutskottet, som framgår på s. 21 i betänkandet, på den här punkten samarbetat med utbildningsutskottet och att även utbildningsutskottet ”förklarat sig dela motionärens uppfattning att det är angeläget att de handikappade i ökad utsträckning ges möjlighet att delta i den kommunala vuxenutbildningen”. Jag är alltså nöjd när det gäller huvudlinjerna. Skattebördehistorierna får vi väl diskutera i andra, ekonomiska sammanhang. Jag har ingenting emot att belasta de friska skattebetalarna, om det hjälper de sjuka, men jag har inte ens gått in på detta. I det här sammanhanget är det fråga om fördelningshistorierna, och jag skulle uppskatta om man i en kommande budget fick se dem lösta på ett sådant sätt att den här gruppen på 10 procent av Sveriges befolkning drogs in i den vuxenutbildning, den demokratiska utbildning och medborgarutbildning som vi eftersträvar på så många punkter i budgeten.

Herr talman! Den 2 juni förra året hade vi här i kammaren en stor debatt om den nya rennäringslagen, och jag skall därför inte nu gå in på några större principiella frågor. Debatten den gången blev samtidigt en debatt om samerna som nationell minoritet och de garantier som krävs till skydd för denna minoritet. Bara några veckor tidigare, närmare bestämt den 12 maj, hade vi också en stor debatt som delvis berörde samerna. Det gällde då Ritsem-Kaitumprojekten och det intrång som Vattenfalls utbyggnadsplaner skulle kunna medföra för samebyarna i området. Det är väl ingen överdrift att påstå att den nya rennäringslagen och dessa riksdagsdebatter, trots en hel del skönhetsfläckar, var positiva händelser för den samiska minoriteten. På ett helt annat sätt än tidigare kom samerna i centrum för uppmärksamheten, och det måste i fortsättningen vara en utomordentlig styrka för deras strävanden att veta att i stort sett en enhällig riksdag står bakom dem. Vad vi har att ta ställning till i dag är, trots den positiva utskottsskrivningen också nu, ett steg tillbaka för vissa samebyar. Rennäringen är ju av fundamental betydelse för samerna som nationell minoritet. Det samiska språket och den samiska kulturen kommer i längden inte att kunna bevaras, om samerna i likhet med den övriga befolkningen i övre Norrland till stor del skall flytta söderut för att få hyggliga existensförhållanden. Förutsättningen för att en väsentlig del av den samiska minoriteten skall bli kvar i hembygden är dels att rennäringen kan upprätthållas och ge en acceptabel bärgning, dels att det blir tillräckligt med sysselsättning och serviceanordningar i inlandet även för den icke-samiska befolkning som ännu är kvar. De bägge befolkningarna är beroende av varandra. Om inte samerna kan vara kvar, kan heller inte åtskilliga av tätorterna i det norrländska inlandet överleva. Och om inte den övriga befolkningen kan vara kvar, kan knappast heller samerna i ett modernt samhälle fortsätta att leva i norr. Den samiska befolkningen är för liten för att kunna existera som minoritet, om den sprids ut över hela landet. Om samebyarnas vinterbetesmarker reduceras genom ingrepp då och då, så som skett i det förflutna och så som det alltjämt sker, når man med tiden en kritisk gräns för enskilda byar och till sist också för hela minoriteten. Den nya renbeteskonventionen innehåller till skillnad från tidigare konventionstexter bestämmelser som undantar renbetesområden från svensk renskötsel. De kommer att förbehållas med ensamrätt för norska samer. Några samebyar kommer att drabbas särskilt hårt, främst kanske Umbyn i Västerbotten, som mister 40 procent av sitt vinterbetesland. Det bör betonas att det är vinterbeteslanden som liksom drar gränsen för renskötselns omfattning. Samtidigt blir de här förhållandena en grund för motsättningar mellan norska och svenska samer, motsättningar som tidigare inte har existerat. Gränsen mellan Norge och Sverige har ju inte varit någon verklig gräns mellan de samer som varit bosatta på den norska och de som varit bosatta på den svenska sidan. Från år till år har man kommit överens om beteslanden, vinterbetesland i Sverige för de norska samernas renar och sommarbetesland i Norge för de svenska samernas renar.

Här hade jag för min del från början tänkt mig att det allra bästa hade varit att man inte haft någon konvention alls utan att de norska och svenska samerna hade helt kommit överens om detta. Men nu visar det sig att de svenska samerna fruktar ett konventionslöst tillstånd och alltså går med på konventionen, även om det sker under protest från speciellt de samebyar som drabbas av det här intrånget. Det har för övrigt varit ett helt enigt utskott som tillmötesgått min och herr Lövenborgs motion och den andra motionen, och utskottets betänkande andas ju full förståelse för samernas aspirationer och problem. Jag polemiserar därför inte mot utskottstexten. Vad jag polemiserar mot är de faktiska förhållanden som man har ställts inför och som det inte har visat sig möjligt att göra någonting åt vare sig för samerna eller för oss. Bakgrunden till det skall jag inte gå in på; den är ju känd för dem som har sysslat med saken. Ersättning för förlorade betesmarker är givetvis en mycket viktig fråga, och det är viktigt att ersättning betalas snabbt så att det inte — som samerna varit vana vid tidigare — tar ett 20-tal år och mera att mala ett ärende genom domstolarna. Därför har ett enhälligt utskott betonat att skiljemannaförfarande bör kunna förekomma. Jag förutsätter att det inte skall resas något hinder mot ett sådant förfarande för det fall att samerna önskar ett skiljedomsförfarande för att lösa ersättningsfrågan, på sätt som sägs i motion 1485 av mig och Alf Lövenborg och i motion 1486 av herr Öhvall m.fl. Detta är en viktig fråga. En annan viktig fråga är de ändringar som skall kunna förekomma i fråga om markens användning. Ett fast utskott skall ta upp möjligheterna att ändra på förhållandena, och redan nu tycks det finnas i varje fall praktiska möjligheter att anvisa annan mark i stället för det vinterbetesland som tas bort från Umbyns marker. Jag tror att om det fasta utskottet har detta tryck på sig att snabbt söka en sådan lösning så är det t.o.m. bättre för samerna än att snabbt få ekonomisk ersättning för förlorad betesmark. Samernas minoritetsgarantier är ju inte i första hand knutna till pengar utan till möjligheterna att upprätthålla rennäringen och få en hygglig existens från den, plus givetvis mycket annat. Jag skall inte här beröra de övriga frågor som är intressanta i sammanhanget. Det visar sig nu när rennäringslagen varit i kraft ett tag att det uppstått problem som många av oss förutsåg och som påvisats från auktoritativa samerepresentanter, Svenska samernas riksförbund, långt i förväg. Ett förhållande som borde rättats till gäller t.ex. det privata ansvaret för samebyns ekonomi, som inte förekommer i andra ekonomiska föreningar. Just risken för att bli av med sina ägodelar har gjort att åtminstone en sameby har anhållit hos regeringen — jag såg det i tidningen i går — om att äldre bestämmelser skall tillämpas på byn i stället för den nya rennäringslagens bestämmelser för samebyn och dess förvaltning. Anledningen är tydligen att man fruktar för och inte är på det klara med om det kan bli betydande ekonomiska risker för de enskilda samefamiljerna att bilda den ekonomiska förening som stadgas i den nya rennäringslagen. Sedan kommer alla de andra svårigheterna. Vi diskuterade i fjol i jordbruksutskottet — jag hade väckt en motion om detta under den fria motionstiden — att man skulle satsa regionalt stöd till sådana tätorter i det norrländska inlandet där samer är bosatta så att dessa tätorter blir livskraftiga både för samerna och för den övriga befolkningen. Kravet kvarstår. Här gäller det ju också att handla relativt snabbt, innan dessa tätorter har förlorat all livsförmåga. De stora kalhyggena i norr gör att situationen för renskötseln blir mycket prekär i vissa områden. Därtill kommer problemen med giftbesprutning, rovdjurskontroll och mycket annat. Men jag skall inte nu gå in på allt detta. Jag tror vi får ytterligare något tillfälle under detta år att diskutera de frågorna.

Herr talman! Samerna har sedan äldsta tider bedrivit renskötsel i de nordligaste delarna av Sverige och Norge. Första gången renbetestrafiken över den svensk-norska gränsen blev föremål för mellanstatlig reglering var i 1751 års lappkodicill. Anledningen härtill var att gränstraktat slöts mellan Danmark-Norge och Sverige 1751. Syftet med traktaten var att fastställa riksgränsen melldn Sverige och Norge. Som ett tillägg till traktaten reglerades renflyttningarna mellan det norska sommarbeteslandet och det svenska vinterbeteslandet. Lappkodicillen reglerade betestrafiken i 130 år, men redan i början av 1800-talet gav dess tillämpning upphov till slitningar och tvistigheter. Detta berodde främst på att odlingen framträngde allt längre norrut och det allt oftare blev kollisioner mellan samer och den bofasta befolkningen. Kodicillen reglerade nämligen inte exakt var samerna fick ha sina hjordar eller hur tvister skulle slitas. Efter långvariga utredningar genomfördes år 1883 den s.k. gemensamma norsk-svenska lagstiftningen, som bl.a. begränsade svenska samers rätt till renbete i Norge till tiden maj—september och norska samers rätt till renbete i Sverige till årets övriga månader. Kodicillen gällde emellertid fortfarande subsidiärt, dvs. den skulle på nytt tillämpas, om lagstiftningen upphävdes.

På norsk sida hade man nämligen sedan länge velat komma bort från det ”svenska servitutet” på norsk mark. Den nuvarande renbeteskonventionen tillkom år 1919. Den reviderades år 1949. Enligt konventionen är de svenska samernas renbetesrätt i Norge knuten till särskilda renbetesdistrikt i Troms och Nordlands fylke med ensamrätt. Betesrätten i Troms fylke tillkommer nordsamebyarna . I Nordlands fylke är distrikten fördelade mellan övriga samebyar i Norrbottens och Västerbottens län. För varje distrikt har fastställts ett högsta renantal, inalles ca 60 000 djur. Vidare har betesrätten knutits till vissa tidsperioder under sommarhalvåret. När det gäller norsk renbetning i Sverige har de norska samerna inte några bestämda betesdistrikt och inte heller ensamrätt till bete inom gränsbestämda områden. De norska samerna anvisas i stället för varje gång områden av länsstyrelsen där de får föra renar på bete i konkurrens med svenska renägare. Det norska renantalet är inte begränsat annat än i nordsamebyarna. Ändringsavtalet 1949 innebar inte någon lösning av problemet om renbetestrafiken över riksgränsen. I huvudsak innebar avtalet att ett antal distrikt längst ut i väster i Norge uppgavs och att renantalet minskades — från 70 000 till 60 000 djur. Enligt 1919 års avtal gäller kodicillen i andra hand. Då giltighetsperioden började utlöpa aktualiserades därför frågan om en ny revision av 1919 års konvention. Förhandlingar härom inleddes år 1959. Förhandlingarna, som blev resultatlösa, fördes i två omgångar och varade till 1961. Starka krafter var under 1950-talet i rörelse för att få slut på det svenska renbetet på norsk mark eller åtminstone få det begränsat och inskränkt så mycket som möjligt territoriellt och tidsmässigt. Eftersom Sverige begärde garantier för framtida bete, dvs. efter en ny konventions utgång, blev meningsmotsättningarna för stora för att man skulle kunna nå resultat. I det läget uppsade den 15 juni 1961 den norska regeringen 1919 års konvention. Enligt den verkställda uppsägningen skulle konventionen av år 1919 upphöra den 1 januari 1963, och den i Karlstadskonventionen och 1919 års konvention avtalade automatiken skulle medföra att man föll tillbaka på lappkodicillen av år 1751. Som framgått av vad som tidigare sagts skulle detta medföra att en reglering av renbetet över gränsen skulle ske på grundval av en traktat som skapat svårigheter redan i början av 1800-talet — alltså för 150 år sedan. Tanken på norsk sida har sannolikt varit att, när kodicillen åter började tillämpas, man skulle ensidigt kunna utfärda alla de föreskrifter som var nödvändiga för betestrafiken i ett modernt samhälle och att man härigenom även skulle kunna åstadkomma önskvärda inskränkningar och begränsningar. Man bör i detta sammanhang komma ihåg att Norge anser att lappkodicillen kräver nomadisk renskötsel för att vara tillämplig och kunna åberopas av Sverige. I Norge har man framfört argumentet att svensk renskötsel över huvud taget icke hade någon rätt till renbete i Norge, eftersom renägaren och hans familj numera mycket sällan följer hjorden åt till sommarvistena. I denna bekymmersamma situation tog dåvarande utrikesministern Torsten Nilsson initiativet att föreslå den norske utrikesministern Lange att angripa problemet mera från praktiska än formella utgångspunkter genom att föreslå en utredning av behovet av fortsatt renbete över gränsen. Utredningen skulle ske genom en blandad svensk-norsk kommission under opartisk ordförande från tredje land. År 1963 enades Sverige och Norge om en sådan gemensam kommission. Utredningen skulle vara av teknisk och praktisk natur och syfta till en allmän kartläggning av betestillgångarna inom berörda områden, hur dessa utnyttjades och hur de på rationellaste sätt kunde utnyttjas. Den svensk-norska renbeteskommissionen av 1964 under danskt ordförandeskap avgav sitt betänkande 1967. I förhållande till 1919 års konvention innebar betänkandet i huvudsak minskade svenska betesområden i Norge, till gränserna bestämda norska vinterbetesområden i Sverige och en minskning av svenska betestider i Norge. Bakom betänkandet — i utarbetande av detta deltog bl.a. två svenska samer — låg vittomfattande teoretiska och praktiska överväganden. De svenska renskötarna skulle få så mycket bete i Norge som erfordrades med hänsyn till vinterbetestillgången etc. Härvid beräknades det svenska betet i Norge med erforderlig säkerhetsmarginal. Kommissionens förslag var enhälligt med undantag av att den svenska samerepresentanten reserverade sig för Saarivuoma sameby. 1967—1968 tillsatte Sverige och Norge förhandlingsdelegationer. Båda delegationernas mandat var att förhandla på kommissionsbetänkandets grundval. Förhandlingsdelegationerna blev ense om ett förslag till ny renbeteskonvention. Konventionsförslaget skiljer sig från kommissionens förslag i första hand därigenom att de svenska betesområdena i Norge är betydligt större. Vidare innehåller konventionsförslaget för vissa områden med svenskt bete i Norge påtagliga förbättringar beträffande betestiden. Genom detta förhandlingsresultat kan de omställningssvårigheter för Saarivuoma sameby som kommissionens förslag skulle ha medfört i huvudsak undvikas. Beträffande det framtida renbetet innebär konventionen att man skall före konventionstidens utgång, dvs. 1997, tillsätta en kommission som skall undersöka behovet i det läge som då föreligger. Vidare har man enats om en skriftväxling som anger de båda regeringarnas grundsyn på samernas framtida betesbehov. Och till sist har förhandlingsdelegationerna enats om att ej säga upp 1751 års lappkodicill med tanke på den betydelse samerna i båda länderna tillmäter detta ärevördiga dokument. Konventionsförslaget måste ses som ett helt och bedömas från den utgångspunkten. Som alltid vid förhandlingar kan resultatet ej i alla dess enskildheter bli tillfredsställande för den ena parten. Nackdelarna måste vägas mot fördelarna och det borde stå helt klart att det förslag till ny renbeteskonvention som förelagts riksdagen för godkännande utgör en godtagbar reglering sett ur denna helhetssynpunkt. Detta framstår särskilt klart om man håller i minnet hur komplicerad hela renbetesfrågan är och de konsekvenser ett konventionslöst tillstånd skulle ha inneburit. Herr talman! Jag har uppehållit mig utförligt vid den historiska bakgrunden till den nya konventionen för att visa på den mycket svåra problematik som renbetning över riksgränsen till Norge utgör. Sedan den nuvarande konventionen tillkom år 1919 har renskötseln genomgått en avsevärd omvandling. De områden som av svenska samer får disponeras i Norge är mindre vidsträckta än enligt nuvarande konvention men tillåter ändå en renskötsel som är av samma storleksordning som den nuvarande. Särskilt de fyra nordsamebyarna är beroende av att kunna få barmarksbete i Norge. Deras renskötsel är genom den nya konventionen tryggad 30 år framåt. Från samernas sida är man nöjd med den nya konventionen och man har sagt ifrån att man vill ha den. Att godkänna konventionen bör alltså inte vara något problem för riksdagen. Den nya konventionen kommer emellertid att medföra vissa svårigheter för de svenska renskötande samerna. Jordbruksministern har genom två utredningar undersökt de skador och olägenheter som uppkommer för svensk renskötsel om den nya konventionen genomförs. Det har i utredningarna konstaterats att samerna åsamkas merarbete till följd av förlängda flyttningsvägar och dylikt. I Norge tillkommer inlösen av anläggningar som inte blir till någon nytta i fortsättningen. För alla de nackdelar som uppkommer för renskötseln skall naturligtvis utgå en rättvis ersättning till samerna. Dessa skall naturligtvis inte lida några förluster till följd av att den nya konventionen ändrar betesförhållandena. Myndigheterna — i första hand blir det lantbruksnämnderna — bör hjälpa samerna att ta till vara sina rättigheter i detta avseende. De förslag som i propositionen läggs fram är två miljoner kronor på tilläggsstat för innevarande budgetår som ersättning för merarbete och inlösen av anläggningar. Dessutom beräknas 10 miljoner kronor för stängselbyggnader och andra åtgärder som kan utföras som beredskapsarbeten. Möjligheten står öppen för samerna att härutöver få ersättning efter ansökan hos lantbruksnämnden eller efter domstolsförfarande. Som jordbruksutskottet anfört i sitt betänkande bör hinder inte heller möta att få en ersättningsfråga löst medelst skiljemannaförfarande. Genom alla dessa möjligheter bör samernas anspråk på ersättning kunna bli tillgodosedda på ett skäligt sätt. Jag kan inte underlåta att till sist understryka att den nya konventionen måste tillämpas med förstånd. Jag menar att man vid tillämpningen av konventionsbestämmelserna måste ta hänsyn till att rennäringen bedrivs under speciella villkor som knappast existerar på andra områden av näringslivet. Renskötseln utövas i dag extensivt. Med de stora hjordar som det ofta är fråga om kan det lätt uppstå sammanblandningar av djur från olika länder och byar samt andra komplikationer. Ibland kan det bli svårt att hålla de tider som finns angivna i konventionen. Det kan bero på dålig väderlek och andra sådana omständigheter som den enskilde renskötaren inte kan råda över. Betesavgiften bör därför utkrävas med försiktighet, och de förmildrande omständigheter som kan föreligga bör beaktas och motivera sänkt avgift eller att avgift helt bortfaller. Herr talman! Det är en fördel för svensk renskötsel att en ny renbeteskonvention med Norge kommer till stånd så att svensk renskötsel kan bedrivas på norskt område även i fortsättningen. Jag yrkar därför i likhet med föregående talare bifall till jordbruksutskottets betänkande nr 8:

Herr talman! Låt mig bara helt kort peka på ett par punkter som vi som står bakom motionen 1486 känner oss särskilt nöjda med. Framför allt gäller det att ersättning skall utgå av statsmedel och tillfalla sameby som kommer att lida skada genom den här nya lagen. Den synen sätter också samebyn i centrum som bärare av rätten, och detta står helt i samklang med vad som tidigare har uttalats i de här sammanhangen. Den andra punkten gäller det klara uttalande i vilket utskottet anvisar möjligheten till skiljedomsförfarande. Anvisningen är särskilt angelägen mot bakgrunden av det som har anförts både i motionen och i utskottsbetänkandet beträffande den tidsutdräkt som en domstolsprövning medför. Det är bra att detta skiljedomsförfarande har satts på pränt. Samerna själva upplever det som en väsentlighet. Man behöver då inte befara en lång väntan på ersättning. Ett enigt utskott uttalar att hinder inte skall resas för det fall samerna önskar ett skiljemansförfarande för att lösa uppkomna ersättningsfrågor.